Handikapporganisationerna är intresseorganisationer och har som en central uppgift att tillvarata sina medlemmars intressen på avgörande områden såsom arbete, ekonomi, social service, bostäder, olika typer av hjälpmedel och hur man kan förflytta sig i vårt samhälle. Organisationerna har alltså mycket stora uppgifter och representerar på många områden grupper som har det ekonomiskt och socialt mycket dåligt ställt och som i många avseenden är eftersatta grupper. Handikappade, oavsett vilket handikapp de har, är ju i det här samhället, som är byggt på konkurrens, effektivitet och lönsamhet, ställda på undantag ekonomiskt, socialt och framför allt kulturellt. De tvingas i det kapitalistiska samhället föra en hård kamp för grundläggande mänskliga rättigheter. Handikapporganisationernas uppgift blir därför att i den intressekampen kämpa för ett ideologiskt-politiskt program i syfte att förändra de handikappades roll i samhället.

Följden blir att handikapporganisationerna tvingas att ta hänsyn till bidragsgivarna och därmed också i många fall tona ned sitt idcologiskt-politiska motiv och i stället skjuta fram de rent humanitära frågorna. Det blir naturligtvis en allvarlig reträtt, betingad av ekonomiska aspekter, då vi vet att de handikappades möjligheter till människovärdiga förhållanden förblir politiska frågor. I det samhällssystem som vi har är de handikappades situation klart otillfredsställande. Det finns också andra som befinner sig i ett liknande läge genom att vara på socialt undantag eller utstötta. Det gäller de arbetslösa och dem som inte klarar arbetslivets och samhällets krav. I det här samhället har vi utvecklat, om jag så får kalla det, en borgerlig humanism för att hjälpa dessa grupper. Denna humanitära hjälp är i och för sig bra, men den hjälper bara för stunden. Det är ju politiska lösningar som behövs för att förändra situationen för de handikappade och även för dem som är socialt diskriminerade. När handikapporganisationer av ekonomiska orsaker tvingas ta cmot hjälp av t.ex. Lions eller andra hjälpinsatser som är byggda på den s.k. Röda fjädern-mentaliteten har samhället ett stort ansvar att ta på sig. Att de borgerliga i kammaren skulle ha några invändningar mot det nuvarande synsättet vad giller de socialt diskriminerade har jap inga illusioner om. Men jag har litet svårt att förstå att det parti som är så nära lierat med de fackliga intresseorganisationerna, vilka i stora delar för cn kamp som liknar handikapporganisationernas, vill ställa handikapporganisationerna i detta svåra läge. Vi i vpk anser att de handikappade för att effektivt kunna ta till vara de grundläggande intressen som de har måste ha ekonomiska resurser, och detta kan åstadkommas genom bidrag från samhället. Andra bidrag leder till beroendeförhållanden som skadar handikapporganisationernas verksamhet. Det är från dessa utgångspunkter, herr talman, som jag yrkar bifall till reservationen 7. Denna innebär att handikapporganisationerna skulle få ett med 2 milj.kr. ökat anslag.

Herr talman! Först ett par ord till herr Hagberg i Borlänge när det gäller handikapporganisationerna. Jag vill betyga deras stora insatser och betydelse i samhället. Jag vill också säga att det under årens lopp skett en väsentlig förbättring på det området. Men jag tvivlar starkt på att den ideologi som herr Hagberg här redovisat skulle ge de handikappade några fördelar. Herr Hagberg nämnde i detta sammanhang bl.a. Röda fjädern-insamlingen. Jag har den uppfattningen att samhället bör ge ett ökat stöd. Men vårt samhälle skulle bli oerhört fattigt, herr Hagberg, om det inte fanns utrymme för den enskilde medborgaren att räcka en hjälpande hand till sina medmänniskor. Jag tror att det är rätt viktigt om vi vill skapa gemenskap i ett samhälle att det finns en känsla av gemenskap människor emellan. Jag har svårt att förstå vad som sades om de radioinsamlingar som pågår — jag är själv ordförande i en handikapporganisation som skall starta en radioinsamling till hösten, och jag tror inte att den organisationen kommer att känna något beroendeförhållande till de människor som lämnar ekonomisk hjälp. - Detta om detta. Det här utskottsbetänkandet är ju en smula annorlunda än vad som är vanligt med betänkanden: det har nämligen ytterst få reservationer. eftersom vi har nått enighet på många väsentliga punkter. Här finns det motioner som tar upp många viktiga områden, inte minst när det gäller läkarspecialiteter, och i motionerna önskar man också att nya läkarinsatser görs på skilda områden. Men vi känner till hur situationen är i dag. Jag hoppas innerligt att vi går mot en bättre framtid, där vi snart skall slippa den läkarbrist som vi har brottats med och besviärats av under de senaste åren. | Som herr Romanus nämnde tidigare har vi i utskottet varit eniga om en litet högre insats beträffande adoptionscentrum. Vi har i motioner - med herr Hyltanders namn överst, men där finns också namn på ledamöter från centern och moderata samlingspartiet — nått enighet om uppräkningen av anslaget Bidrag till Länkrörelsen m.m., som det heter. Jag vill understryka den betydelse som länkrörelsen har. Jag har på nära håll sett hur denna verksamhet kan hjälpa människor som tidigare kanske ansågs vara dömda att gå under. Man har där arbetat gemensamt och lyckats nå goda resultat. Jag har också sett den verksamhet som bedrivs område av DKSM för dess s.k. RIA-verksamhet, och jag vill uttrycka min stora beundran för det arbete som utförs. Jag vill även vädja till socialministern att vid fördelningen av de olika anslagen undersöka hur organisationerna arbetar och ta dessa i beaktande vid bedömningen av hur de anslag skall fördelas som här beviljas. En annan fråga, som också herr Romanus var inne på, är upptagen i en motion från center-folkpartiledamöter angående den konferens som socialministern har aviserat i propositionen. Också där har utskottet enats om att de båda stora organisationer som finns på detta område bör inbjudas till den här konferensen, och det är ett råd som vi nu ger socialministern. Jag hoppas att socialministern följer det rådet. Det gäller dock alla pensionärer, oavsett om de tillhör den ena eller den andra organisationen. Vi är nog alla överens om den betydelsefulla verksamhet som folkpensionsorganisationerna i dag bedriver på olika sätt — genom utflykter, studieverksamhet och mycket annat — varigenom isoleringen och ensamheten kan brytas för många. En annan fråga som jag vill nämna här är bidraget till utvecklingsstörda. Också där finns en reservation från herr Romanus. Förra året hade vi också en motion. som vi följde upp i en reservation, men vi har inte gjort så i år därför att här är klart uttalat att en utredning har tillsatts som skall se över vuxenutbildningen och samordningen av den här verksamheten. Jag har också kunnat konstatera under senare år att studieorganisationerna i ökad utsträckning kunnat göra värdefulla insatser för vuxenutbildningen. Det behövs en mer målinriktad verksamhet för vuxenutbildningen bland de utvecklingsstörda. Vi vet också att studieorganisationerna verkligen har ansträngt sig att inför kommande studiesäsong lägga fram mycket ambitiösa studieprogram för vuxenutbildningen bland de utvecklingsstörda. Jag har tillsammans med herr Romanus skrivit ett särskilt yttrande som berör en motion av herr Jonsson i Mora och mig angående ökade anslag till Karolinska sjukhuset. Det är här fråga om yrkessjukdomarna. Vi vet att dessa frågor har diskuterats under senare år, och det är glädjande. Genom dessa diskussioner har uppmärksamheten riktats mot dessa problem på ett helt annat sätt än tidigare. Det har också medfört att de olika enheterna vid Karolinska sjukhuset, Lunds lasarett och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har fått betydligt mer att göra. Det krävs här större insatser. Det är utifrån detta som vi har avlämnat motionen, men vi har inte följt upp den. Vi har ansett att detta inte var möjligt i år. Men vi hoppas att Karolinska sjukhuset uppmärksammar denna fråga i samband med att sjukhuset skriver sina petita nästa år. Skall vi kunna följa upp de här problemen och hjälpa till fordras det också ökade läkarinsatser. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets hemstållan.
Nr 101 Herr talman! Som jag sade tidigare hade jag inte förväntat mig att Onsdagen den någon borgerlig ledamot skulle ställa upp på annat än att verksamheten = 7 april 1976 skulle vara humanitär, och det bekräftar herr Gustavsson i Alvesta nu — —- i sitt inlägg. Vissa anslag inom Hur de socialt diskriminerade har det i vårt samhälle är en politisk — socialdepartemenfråga. Det är klart att insamlingar av typ Röda fjädern och Lions verk = tets verksamhetssamhet är en hjälp för stunden i en viss situation. Men för att förändra område den situationen behövs det politiska insatser. Det krävs att handikapporganisationerna verkligen kan vara effektiva intresseorganisationer för de handikappade i samhället. Det är egentligen här skiljelinjen går beträffande synen på organisationernas verksamhet och vad de inom organisationerna kan göra av sina organisationer. Det är det sammanhanget samhället har sitt ansvar för och inte får låta ekonomin hindra organisationerna att vara effektiva redskap för de handikappade. | Men centern vill tydligen inte vara med på detta. Den vill fortfarande ha privat bidragsverksamhet. Det finns upprörande exempel på att det vid privat bidragsverksamhet ställts krav på vad organisationerna skall syssla med, framför allt när det gäller humanitär verksamhet, och det är ett direkt ingrepp i dessa organisationers möjligheter att föra en effektiv kamp.

Herr talman! Herr Hagberg i Borlänge kunde inte på något sätt av mitt anförande dra slutsatsen att denna verksamhet skall vila på en humanitär insats. Det har sagts att samhället måste ge ett större stöd än i dag, men vi behöver ändock, som jag uttryckte det, räcka varandra en hjälpande hand. Herr Hagberg säger att han är företrädare för linjen att det skall ske en verklig revolution av de här frågeställningarna. Då måste jag säga att vpk-reservationen om ökade anslag endast gäller småsmulor om man 1 dag — om det är det herr Hagberg menar — skall kunna göra verkligt effektiva insatser.
Herr talman! Inte ens de småsmulorna vill herr Gustavsson i Alvesta vara med om att bidra med.

Herr talman! När vi började diskutera de socialpolitiska budgetförslagen i den här kammaren när den var ny, under de första åren, så hade vi väldigt långa debatter och många reservationer. Det var ungdomsvårdsskolor, handikappfrågor, sjukhusanslagen och liknande frågor som då föranledde långa debatter och många avvikande meningar. Men sedan 113 dess har det skett mycket. Vi har genomfört en rad reformer som har gjort att det inte finns samma behov som det fanns då av att vare sig reservera sig eller ta upp en lång debatt om dessa frågor, vilka praktiskt taget alla partier i dag är överens om. Att det skiljer med en och annan nyans må ju vara hänt. Nu befinner vi oss i den situationen att jag har kommit före en del ledamöter som skall tala för reservationerna. Men det är väl lika gott att jag på en gång ger dem repliken i alla fall, så slipper jag kanske bemöta dem som sedermera skall argumentera för reservationerna. Det är kanske i och för sig en litet ovanlig ordning, men eftersom talarlistan ser ut som den gör, väljer jag den linjen. Reservationen 1 gäller frågan om sjukvårdssituationen för invandrarna. Det är självklart att det många gånger uppstår besvärligheter för invandrare som inte behärskar det svenska språket. Men. de i reservationen framförda önskemålen är såvitt jag kan förstå i praktiken på väg att tillgodoses genom att man håller på att göra en förteckning över läkare som kan de språk som invandrarna talar. Genom att man sänder ut listor över dessa läkare till olika sjukhus skall man ha möjlighet att klara de problem som tas upp i denna reservation. Det får vara tillräckligt som argument i det avseendet. Den andra reservationen handlar om en lärartjänst i pastoralpsykologi. Ämnet pastoralpsykologi med själavårdslära finns representerat i utbildningen för tjänst som präst inom svenska kyrkan. Ämnet ingår i den praktiska övningskurs om en termin som följer på den praktiska grundutbildningen vid teologisk fakultet. Nu har några motionärer begärt att även S:t Lukasstiftelsen skulle få möjlighet till en tjänst av det slaget. Men det är inte vanligt att man ger anslag till sådana tjänster och därför har utskottet avvisat förslaget. När det gäller anslaget till S:t Lukasstiftelsen har en uppräkning skett praktiskt taget varje år under de senaste åren —- i år med 30 000 kr. till 180 000 kr. Med all respekt för det arbete som denna organisation gör vill jag nog säga att vad vi har kommit fram till är vad som kan vara rimligt just i detta ögonblick. Det är klart att man alltid kan resa anspråk på att få mer pengar, men det får ju, i detta fall som i så många andra, vägas mot andra anslag som krävs. Reservationen 3 handlar om en reumatologisk klinik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. När det gäller själva sakförhållandena är det egentligen inte så förfärligt mycket som skiljer mellan utskottet och reservanten. Utskottet är helt enigt om att det behövs en utbyggnad av den reumatologiska vården. Men här är det ändå en bedömning som man har gjort. Man har ändrat de tidigare planerna på att göra ett provisorium till att inrätta en större klinik med platser för både läns och regionsjukvården. Utifrån de utgångspunkterna har utskottet anslutit sig till den linjen och avstyrkt motionen från folkpartiet. Reservationen 4 handlar om läkartillgången. Jag tror inte alls att det finns för många läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Läkarna där har säkerligen en mycket stor arbetsbörda. Men jag vill i det sammanhanget understryka vad Landstingsförbundet uttalade för några år sedan i ett cirkulär till sjukvårdshuvudmännen. Man underströk nödvändigheten av en gemensam återhållsamhet med ändringar av bl.a. tjänster som biträdande överläkare till tjänster som överläkare. Så länge bristen på läkare och den regionala obalansen i fråga om läkare finns, måste man visa återhållsamhet. Det är det svar vi ger med anledning av föreliggande motion och reservation. Reservationen 5 handlar också om läkarfrågor. Jag hänvisar också här till Landstingsförbundets cirkulär. Även de statliga sjukhusen skall naturligtvis ta hänsyn till de önskemål som Landstingsförbundet —- den samlade enheten för landets sjukvård — framför. Man skall alltså vara försiktig med inrättande av ytterligare överläkartjänster. Att socialstyrelsen har tillstyrkt den föreslagna tjänsten ändrar inte någonting i den bedömningen. Den fortfarande knappa tillgången på läkare gör att man måste visa hänsyn när det gäller att inrätta nya tjänster. Behoven får —- det vill jag starkt understryka — vägas mot andra behov inom sjukvården. Reservationen 6 tar upp frågan om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda. Utskottet sade i fjol att det är en fördel att klargöra de olika formerna för vuxenutbildning innan man permanentar verksamheten. Utredning pågår, och i avvaktan på resultatet av den bör man stanna på nuvarande nivå och omfattning. Reservationen 7 — här kommer jag in på vad herr Hagberg i Borlänge sade — innebär att man vill räkna upp anslaget för handikapporganisationerna med ett par miljoner kronor utöver det av utskottsmajoriteten förordade beloppet. Självfallet har man rätt att yrka ett högre belopp. Jag instämmer helt med herr Hagberg och skulle gärna önska att handikapporganisationerna fick mer pengar. Men ser man frågan i ett längre tidsperspektiv kan man konstatera att det har skett en mycket kraftig uppräkning de senaste åren av just detta anslag. Då skall man inte bara stirra sig blind på de summor som går över budgeten, utan också se på de 5 milj. kt. som de tre senaste åren utgått via arvsfonden. Lägger man ihop beloppen kan man säga att ökningen av anslaget till handikapporganisationerna har varit betydande de senaste åren. I det sammanhanget tog herr Hagberg upp vad han ville göra till ett ideologiskt resonemang om stödet till handikapporganisationerna. Har herr Hagbergs ideologi ändrats från 1975 till 1976? När riksdagen och utskottet behandlade den här frågan förra året fanns det nämligen inget ideologiskt tänkande hos herr Hagberg. Då fanns det inga förslag om några utgiftsökningar utöver den som regeringen och utskottet hade föreslagit. Då nöjde man sig med de 4,5 milj.kr. som riksdagen beslöt. Menar herr Hagberg att ökningen på 1 milj.kr. sedan 1975 inte är riktig? Vad är det som gör att herr Hagberg nu litet yrvaket står upp och säger att vi med detta ideologiska tänkande måste anslå mer än vad regeringen och utskottet har föreslagit? Det är ingen konsekvens i hans linje. område Låt mig vidga resonemanget och följa herr Hagberg på hans stråt när det gäller situationen för de handikappade. Jag vill gärna säga att de handikappade, det må gälla organisationer eller enskilda, befinner sig i en bättre situation i det av herr Hagberg betraktade kapitalistiska svenska samhället än de gör i länder som har herr Hagbergs ideologi som grund. Herr Hagberg skall tänka på att det under de senaste, låt oss säga tio åren har skett en fantastisk utveckling på detta område här i Sverige med tekniska hjälpmedel, bostadsstöd, utbildning och arbete. Det har faktiskt varit något av en revolution — om jag får använda det ordet, en fredlig revolution, herr Hagberg - som skett under de åren. Men herr Hagberg vill närmast göra gällande att de handikappade fortfarande får leva på allmosor i vårt land. Nej, herr Hagberg, en jämförelse mellan förhållandena i vårt land och på andra håll i världen visar att situationen ur de handikappades synpunkt är bättre i vårt land än i andra länder. Men jag vill gärna säga att utvecklingen ännu inte har nått slutet i och med den situation vi har i dag. Vi är på snabb marsch framåt, och vi skall göra allt vad möjligt är för de handikappade. Men jag tycker att det någon gång finns skäl att göra en summering, och med anledning av vad herr Hagberg här sade har jag velat passa på att göra den summeringen nu. Om jag härtill lägger vad som har skett med färdtjänsten och med statsstödet till den sociala hemvården, så är det sannerligen ingen liten katalog som kan redovisas. Ja, nu har jag gjort en liten avvikelse från själva medelstilldelningen, men jag har tyckt att det var rimligt att också påminna herr Hagberg om de faktiska förhållanden som råder beträffande handikappvården i vårt land. Sedan är det bara reservationen 8 kvar. Där är det också fråga om pengar. Om vi skulle följa den reservationen, som har avgivits av herr Romanus och fröken Andersson, så skulle det öka samhällets utgifter med nära 400 milj.kr. om året, och vi som fortfarande har litet respekt för pengar har tvingats att vara återhållsamma. Här har det ju ändå skett förbättringar jämfört med vad som har varit tidigare.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
Herr talman! Utskottets ordförande herr Karlsson i Huskvarna sade med anledning av reservationerna 4 och 5 om situationen vid Akademiska sjukhuset att man med hänsyn till den knappa läkartillgången måste visa återhållsamhet. Det håller jag med om. I mitt anförande försökte jag emellertid visa att Akademiska sjukhuset befinner sig i ett betydligt sämre läge än andra sjukhus häromkring när det gäller läkarsituationen. Visst skall vi visa återhållsamhet. Det har vi också gjort i utskottets betänkande, när vi har avstyrkt många förslag om i och för sig önskvärda tjänster. Men man kan ju inte driva återhållsamheten hur långt som helst. Och vi menar att beträffande Akademiska sjukhuset börjar återhållsamheten nu gå för långt. Därför har vi ansett det vara absolut nödvändigt att där blir en förbättring.
Herr talman! Socialutskottets ordförande sade att vi den här gången inte har så många reservationer och att vi därför kanske inte heller får "en lika lång debatt som vi har haft tidigare. Jag vill också uttrycka min glädje över att vi har kunnat uppnå enighet på viktiga punkter och intyga att vi har haft ett konstruktivt arbete i utskottet. Jag hoppas bara att den enigheten kommer att bestå inom socialutskottet också i framtiden, när vi inte längre har en jämviktsriksdag. Mcn det bör kanske tilläggas att en av orsakerna till att vi I dag inte har så mycket alt strida om är att vi har lyft ut vissa stora frågor. Barnomsorgerna har vi redan debatterat, familjepolitiken kommer senare. Frågan om husläkarsystem, där folkpartiet har en alldeles bestämd linje, kommer upp om några veckor, så litet debatt skall vi nog kunna underhålla kammaren med även i fortsättningen. ningslån sade herr Karlsson i Huskvarna, att det skulle innebära utgifter . för samhället på 400 milj.kr. om året. Det är inte en riktig beskrivning. Här är det fråga om lån, som så småningom skall betalas tillbaka. Man skulle alltså behöva tillföra lånefonden vissa medel. Vi vet inte hur mycket möjligheten för ensamstående att få bosättningslån skulle utnyttjas. Det kan ingen säga i dag. Men vi vet att det i huvudsak är pengar som kommer tillbaka. Det är alltså inte fråga om kostnader, som herr Karlsson sade.

Herr talman! Socialutskotters ordförande anklagar mig för att vara yrvaken. Om den omständigheten att man är yrvaken betyder att man ser någonting nytt, så tycker jag att det är en fördel att vara yrvaken. Socialutskottets ordförande är konsekvent återhållsam när det gäller att se någonting nytt i sammanhanget. Vad jag ville ta upp var vad anslaget skall syfta till. Skall det ge intresseorganisationerna hjälp att vara självständiga och föra också en politisk kamp för medlemmarnas rättigheter? Det måste det vara, och på den punkten hoppas jag att socialutskottets ordförande delar min åsikt. Socialutskottets ordförande refererade till de sociala förbättringar som har skett —- det vore en skandal om de inte hade skett. Men det är ju ändå långt ifrån bra — det måste vi väl ändå konstatera. Ännu återstår en viktig del, nämligen kampen mot den kulturella diskrimineringen, som är oerhört stark i vårt samhälle. Socialutskottets ordförande borde väl ändå ha klart för sig att de som är socialt diskriminerade i vårt samhälle inte har den plats och de möjligheter som andra har, inte är accepterade som de borde vara. | Frågan är då om organisationerna skall företräda ett politiskt-ideologiskt program som de kan kämpa för utan att för det vara beroende av medel från annat håll. Tyvärr har det föregående år hänt att organisationer blivit ekonomiskt beroende och tvingats att åtminstone hota om avsked eller tvingats att icke genomföra sina program. Jag tycker det är en allvarlig situation. Därför tycker jag att man borde inte bara rätta sig efter regeringens förslag utan undersöka vad som ligger bakom det hela. Om socialutskottets ordförande som framtidsvy kunde visa på en avsevärd förbättring, så vore det tacknämligt för dessa organisationer. Men det är fortfarande så att socialutskottets ordförandes hela resonemang om anslag andas återhållsamhet. Vi menar att den anslagsuppräkning som vi föreslår är en liten bit på vägen men långt ifrån vad som skulle behövas.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna framställer oss som står för reservationen 8 om statliga bosättningslån också till ensamstående som helt och hållet ekonomiskt oansvariga. Han säger att en ändring enligt vårt förslag skulle öka statens utgifter med nära 400 milj.kr. om året. Så illa är det faktiskt inte, även om man utgår från de stavstiska beräkningar som utredningen har gjort. Utskottet har också skrivit ati enligt utredningens beräkningar skulle ändringen i reglerna även vid en mycket låg ambitionsnivå ”innebära ett behov av tillskott till bosättningslånefonden av ca 390 milj.kr. under några få år” — det var alltså inte om året. Dessutom har emellertid utredningen sagt att man into kan göra en beräkning utan man har gjort en statistisk uppskattning byggd på vissa procenttal av antalet ogifta. Man beräknar att lån skulle kunna komma i fråga för 10 25 1 åldrarna 20-24 år, 25 24 i åldrarna 25-29 år och 50 2 i åldrarna 30-35 år. Men man säger också att man inte alls kan beräkna hur det kommer att slå. Jag tror för min del - jag sade det också tidigare — att det inte kommer att medföra en så stor anhopning av ansökningar. Vad vi tycker är angeläget är att det finns en möjlighet att få lån för dem som verkligen behöver lån. Prövningen skall naturligtvis göras på det sätt som förutsätts i propositionen.
Herr talman! Det där med 400 milj.kr. om året var naturligtvis en feltolkning — det gäller en längre tidsperiod. Men hur som helst skall pengarna fram. Vi kan inte tillåta oss att vara riktigt så optimistiska som fröken Andersson när det gäller kostnaderna. Herr Romanus hoppades på samma goda samarbete i utskottet även it en situation då det inte längre råder jämvikt i riksdagen. Det gör jag också. Det råder en god anda där, det kan vi som är med i utskottet vittna om. Jag förstår att herr Romanus inser att det kanske blir en socialdemokratisk seger i höst, och hans ord föranleddes väl av fruktan för att vi skulle bli litet besvärliga i fortsättningen. Jag lovar herr Romanus att om det blir så som jag förmodar skall vi vara lika hyggliga som nu när det gäller sakbehandlingen av ärendena. Jag kan försäkra herr Hagberg i Borlänge att han inte behöver lära mig hur en handikapporganisation har det. Jag har själv varit ordförande i en riksorganisation för handikappade i sju år och vet hur besvärligt de har det. Men jag vet också att man får försöka skaffa pengar från olika håll och inte bara lita på att staten ger tillräckligt mycket. Jag betecknar fortfarande herr Hagberg som yrvaken. Förra året rörde han inte ett finger för att komma med förslag om att vi skulle öka det då föreslagna anslaget på 4,5 milj.kr. Men nu, när utskottet har föreslagit ett anslag på 5,5 milj.kr... skall han ha 7,5 milj.kr. Varför har vpk så snabbt ändrat inställning? Det är en ganska avgörande fråga. De handikappades situation, som jag skildrade tidigare, har faktiskt genomgått en enorm förbättring i vårt land. Det är vi glada över, men Jag håller med herr Hagberg om att det fortfarande finns mycket att göra. Ta bara en sådan sak som den man nu håller på att ändra med tanke på de handikappade, nämligen byggstadgan. Den betyder onekligen mycket för de handikappade.

Herr talman! Jag kan försäkra herr Karlsson i Huskvarna att vi skall komma igen även när det inte är valår. Den diskussionen behöver vi område 120 inte föra. Vi har från vårt parti fört de handikappades talan vid flera tillfällen här i riksdagen. De som då en anslagsfråga ett år behandlas upptäcker att det finns stora svårigheter och därför föreslår ett högre anslag är alltså ute på felaktiga vägar. De som vill räkna uppanslaget bara litet grand och konsekvent följer en återhålisam linje för däremot en korrekt politik. Nu är frågan hur dessa båda förslag överensstämmer med behoven. Jag har en bestämd känsla av att vårt förslag till anslag står i bättre relation till vad handikapporganisationerna i dag behöver än utskottets förslag.
Herr talman! Jag tror inte att jag i mitt inlägg sade någonting som tyder på att jag skulle räkna med en socialdemokratisk valseger i höst. Jag har 2n princip som jag noga följer, nämligen att jag inte gör några förutsägelser om valresultat. Det kan bli överraskande för både den ena och den andra. Vad jag sade var att jag hoppades att man, oavsett hur valet går, skall kunna arbeta konstruktivt, även om man inte har hotet om lottning hängande över huvudet. Jag tolkar Göran Karlssons uttalande på det sättet att han har samma målsättning. I så fall är vi ju överens. Sedan får vi se hur valet går; det är ingen idé att ta ut vare sig scgrar eller motgångar i förväg. Får jag, herr talman, fortsätta en aning på den tankegång som jag började i min förra replik.

På den här punkten finns det alltså inget behov av att vädja till socialministern för att få ytterligare stöd. Detta anslag skall fördelas av socialstyrelsen, och den bör läsa vad utskottet har sagt.

Utskottet förordar att så sker. Vid översynen bör även beaktas möjligheterna att skapa ett lättöverskådligt regelsystem.” Har den utredningen satts i gång, och har den kommit fram till några resultat? Det skule vara värdefullt för den fortsatta diskussionen att få en upplysning om det antungen av utskouets ordförande eller uv socialministern.
Herr talman! När det gäller den utvidgning av kretsen låneberättigade till statens bosättningslån som vi föreslagit vill jag säga till herr Karlsson i Huskvarna att detta inte är en fråga om optimism celler pessimism. Det är en fråga om rättvisa.
Herr talman! Jag vill bara säga till fröken Andersson att vi har fått väga de olika förhållandena mot varandra. Vi har då kommit fram till alt vi måste dra gränsen någonstans, och därför har vi sagt nej till det krav som fröken Andersson och herr Romanus här gör sig till tolk för. Med anledning av herr Romanus fråga om narkomanvården och därmed sammanhängande ting vill jag bara svara att den saken är knuten till huvudmannaskapet. Frågan kommer att få sitt svar när socialutredningen är klar; då kommer resultatet att tillkännagivas. När det gäller herr Hagberg i Borlänge kan jag nöja mig med att säga all det inte vore så lätt för handikapporganisationerna om de bara skulle lita till vänsterpartiet kommunisterna.

Herr talman! I motionen 748 har fru Anér och jag fäst riksdagens uppmärksamhet på en del problem av social och medicinsk karaktär som kan möta en invandrare i det svenska samhället.

Vi menar att det är otillräckligt med vanlig tolkservice, när en invandrare behöver hjälp i socialt eller medicinskt avseende. Han celler hon behöver i sådana situationer den medmänskliga insats som ges bäst av en läkare med samma språk och kulturella bakgrund. Antalet invandrare i Sverige uppgår i dag till omkring en halv miljon. De flesta kommer från nordiska länder, men antalet från exempelvis Grekland, Jugoslavien och Italien är betydande. Under åren 1965-1974 invandrade brutto från Grekland '18 600 personer, från Italien 7 500 och från Jugoslavien 37 900. För många av dessa relativt nyinflyttade måste man utgå från att deras kunskaper i svenska språket och svenska förhållanden är betydligt sämre än hos infödda medborgare. Antalet invandrare kommer under de närmaste åren snarare att öka än minska i vårt land. Det framgår av prognoser som upprättats inom arbetsmarknadsverket. Samhället har ett ansvar att inrätta den sociala servicen efter de krav som kan ställas i samband med graden av invandring. Nm En ökad samordning mellan sjukvård och socialvård är nödvändig. Den medicinska vården bör kompletteras med socialt omhändertagande och även med en aktiv arbetsvård. Det kan gälla som en allmän intention för vården över lag i vårt land, men en sådan samordning är ännu mer område påkallad att omfatta invandrare som är i behov av samhällets stöd. I den motion som jag nämnde ger vi exempel på fall inom sjukvården, där missförstånd på grund av bristande språkkunskaper har lett till isolering och ensamhet, som i sin tur fört med sig mycket olyckliga följder för invandrare. Men även inom kriminalvården — eller kanske inte minst där — skapar språkbristen svårigheter för internerna. Kriminalvården bör därför få ökade möjligheter att verka för att interner som avtjänar straff skall få positiva kontakter med socialläkare och då speciellt efter det att internerna frigivits. Det krävs med andra ord aktiva insatser från samhället för att man skall kunna ta hand om invandrarna på samma höga nivå som är fallet beträffande svenska medborgare i allmänhet. Det är från den utgångspunkten vi anser att immigrantläkare bör förekomma i de landsting där det finns ett stort antal invandrare från något land. Dessa läkare bör ha en speciell socialmedicinsk utbildning, som gör dem skickade att kunna ta hand om sina landsmäns speciella problem vad gäller anpassning och arbete. Invandrarläkarna bör också ha en speciell kontakt med sjukkassan. Det förekommer ofta att en svensk läkare har behov av att remittera en patient till en immigrantläkare, när den svenske läkaren förstår att han inte kan få den kontakt med patienten som behövs för att kunna hjälpa. Som det nu är blir följden oftast att invandrare går till en annan svensk läkare utan att därmed några problem löses för patienten. Den fruktlösa vandringen från läkare till läkare bryts, om patienten kan remitteras till en läkare som tillika är patientens landsman. Det är mot denna bakgrund tydligt att vi motionärer inte kan vara till freds med utskottets behandling av motionen. Den enkätundersökning som gjorts av socialstyrelsen är en bit på vägen — möjligen. Men det räcker inte med bara en kartläggning av vilka läkare som kan olika språk i vårt land och att det tillkännages sjukhus och andra institutioner. Den belåtenhet som ordföranden uttryckte, när han menade att i och med enkätundersökningen är problemen i praktiken på väg att lösas. vilar därför på mycket lös grund. Vad som krävs är aktiva insatser och utbildning av särskilda immigrantläkare som är i tjänst för dessa syften. Den minsta insats riksdagen kan göra är att bifalla reservation nr I, som jag alltså härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Socialutskottet behandlar i detta betänkande bl.a. en motion som jag har inlämnat och som innehåller förslag om att man skall utreda möjligheterna till statlig tillverkning av tekniska hjälpmedel för handikappade. Varje år ger samhället stora ekonomiska anslag för utveckling av kvalificerade tekniska hjälpmedel. Det sker bl.a. genom anslag från styrelsen för teknisk utveckling, socialstyrelsen, riksbankens jubileumsfond och forskningsråden. För samordning av insatserna svarar handikappinsti tutet, som också bedriver eget utvecklingsarbete. Inom handikapporganisationerna har man emellertid konstaterat att forsknings och utvecklingsarbetet hämmas av att många hjälpmedel som kommer fram genom detta arbete inte tillverkas och marknadsförs. Från industrins och försäljningsföretagens sida finns intresse enbart för produkter i större serier och därmed mer lönsamma. Det är endast när företagen är säkra på att ett tekniskt hjälpmedel blir kommersiellt vinstgivande och man får garantier för statliga inköp i tillfredsställande kvantiteter som en produktion säkras. För den som har mer markanta rörelsehinder samt för syn och hör selskadade utvecklas i dag elektroniska produkter som väsentligt skulle underlätta den dagliga livsföringen och göra den mer oberoende av annans hjälp. Exempel på det är impulsstyrd handprotes, rullstol med liten svängradie och dessutom impulsmanövrerad samt kommunikationstekniska hjälpmedel för överföring av information till syn och hörselskadade. Trots att sådana hjälpmedel finns i prototyp har ingen fast tillverkning kommit till stånd och ingen försäljnings eller distributionsorganisation tillskapats. " Vi motionärer anser det nödvändigt att handikappinstitutet och de forskningsgrupper som arbetar med nya kvalificerade hjälpmedel ges möjlighet att redan under utvecklingsarbetet samverka med et samhällsägt verkstadsföretag. Inte minst med hänsyn till att såväl forsknings och utvecklingsarbetet som inköpen helt finansieras av samhällsmedel är det erforderligt att samhället på detta sätt garanterar produktionen. I samband med nedläggning och flyttning av de statliga flygverkstäderna friställs resurser som är mycket lämpliga att sätta in i en statlig tillverkningsindustri för kvalificerade handikapphjälpmedel. Vid flygverkstäderna finns såväl lämpliga lokaler och verkstadsutrustning som kvalificerad personal för ifrågavarande produktion. När Västeråsverkstäderna t.ex. lades ner den 1 januari 1976 fanns ett femtiotal anställda som inte kunnat omplaceras. Mellan 20 och 30 av dessa erhåller årlig ersättning av arbetsgivaren på grund av att företaget eller statens personalnämnd inte kunnat erbjuda annan anställning. Det rör sig här om kvalificerade finmekaniker i 50-årsåldern, för vilka en hjälpmedelstillverkning bör vara en lämplig arbetsuppgift.

Jag har pekat på att det vid de nedläggningsdrabbade flygverkstäderna finns lokaler, verk område stadsutrustning samt kvalifierad personal. I ett längre tidsperspektiv bör det vara möjligt att få till stånd export av hjälpmedel för handikappade genom att behovet av sådana hjälpmedel även utomlands är stort. Den internationellt sett mycket framskjutna ställning som den svenska socialpolitiken har gör det möjligt att lägga en grund för produktion och försäljning av handikapphjälpmedel till andra länder. De marknader som därvid kan öppnas bör kunna bidra till mera rationell produktion och lägre styckepris. Socialutskottet visar emellertid inte något större intresse för förslaget om tillverkning av tekniska hjälpmedel i samhällets regi. Man upprepar i stort sett vad man anförde i fjol vid behandlingen av denna fråga. Man tycker att de nuvarande åtgärderna är tillräckliga. Utskottet bortser då ifrån att det finns flera projekt till hjälpmedel som skulle göra det väsentligt lätare för många handikappade medborgare att leva i samhället och fungera i en arbetssituation men som inte tillverkas. Jag beklagar utskottets negativa inställning till förslaget i motionen. Socialutskottet kostar dock på sig det uttalandet att ”de i motionen nämnda svårigheterna som kan uppstå när det gäller framtagningen av vissa hjälpmedel förtjänar all uppmärksamhet”. Det är ett till intet förpliktande uttalande såsom jag ser det. Det leder inte framåt. Jag anser det absolut nödvändigt att vi får till stånd en bättre tillverkning av tekniska hjälpmedel i framtiden. Lösningen av denna fråga anvisas i motionen, nämligen att man i de förutvarande flygverkstäderna startar en industri för produktion av hjälpmedel. Utskottet har som sagt inte velat acceptera förslaget, och jag inser det hopplösa i att kämpa emot ett enigt utskott. Jag har därför inget särskilt yrkande.
Herr talman! Jag vill gärna understryka vad herr Nilsson i Kristianstad sade, nämligen att frågan om tekniska hjälpmedel för handikappade är ett stort och allvarligt problem. Svårigheten att lösa det i ett land som vårt ligger naturligtvis i att vi relativt sett har ett mycket litet antal människor som behöver sådana här hjälpmedel. Därför är det vanskligt att starta en sådan verksamhet som motionären föreslår. Jag har i nordiskt sammanhang sysslat just med dessa frågor. Men även Norden är ett för litet område för att tillverkningen skulle kunna bli av den storleksordning som erfordras, utan man får nog söka sig ut på den internationella marknaden. Vi skall vara på det klara med att det inte bara är i Sverige som man sysslar med tillverkning av handikapphjälpmedel av olika slag. Jag tror att man kan finna lösningen av denna fråga både genom ett internationellt samarbete och genom fortsättning av forskningsarbetet här i vårt land samt möjligen också genom att ta upp motionärens tanke på att bedriva viss tillverkning i vårt land. Men att använda flygverkstädernas lokaler för sådan tillverkning tror jag uppriktigt sagt inte är möjligt. Det är tänk bart att det bland dem som arbetar i flygverkstäder finns kvalificerad personal för tillverkning av handikapphjälpmedel, men man bör nog gripa sig verket an på ett annat sätt än genom en riksdagsmotion. Man får kanske gå den vanliga vägen med uppvaktningar i departement osv. Som läget nu är kunde utskottets svar inte bli annat än vad det blev. Det innebär inte att vi är kallsinniga till en produktion av handikapphjälpmedel i vårt land, men när vi undersökt möjligheterna för en sådan verksamhet har vi inte kunnat komma fram till annat resultat än vi gjort. Jag tycker emellertid att herr Nilsson som företrädare för en stor handikapporganisation gärna kan fortsätta att driva denna tanke. Behovet finns men svårigheten är, som jag sade förut, att i ett litet land få tillräckligt underlag för tillverkning av de här hjälpmedlen.

Herr talman! Vi vill alla ge människor möjlighet till vård — och till hjälp för återfående av sin hälsa. Trots all god vilja och ambition kan vi bara konstatera att resurserna ofta blir otillräckliga. När det gäller människans hälsa, och behovet av vård, måste vi räkna med både den fysiska och psykiska hälsan. Att den psykiska hälsovården är i speciellt stort behov av utbyggnad och satsning på väsentliga områden tror jag står klart för oss i dag. Under årets allmänna motionstid väcktes två folkpartimotioner angående ökat stöd och möjligheter till utbyggnad av S:t Lukasstiftelsens arbete. Vi motionärer anser att det arbete som stiftelsens medarbetare utför för att hjälpa människor till psykisk hälsa och balans måste stödjas, så att verksamheten inte behöver minskas ned utan i stället en önskvärd utbyggnad möjliggöras. F. n. är situationen den att hjälpsökande människor kan få räkna med upp till tre års väntan, vilket väl i många fall leder till att man anser det meningslöst att över huvud taget ställa sig i kö. S:t Lukasstiftelsens utbildningsverksamhet har också den visat sig fylla stort behov. Allt fler börjar inse att de i sin yrkesutövning behöver också den utbildning man ger vid utbildningsinstitutet. Endast en fjärdedel av de sökande har kunnat beredas denna möjlighet. Utskottet påpekar att utbildningsministern tillkallat en sakkunnig för att utreda förutsättningarna för yrkesförberedande utbildning, inom högskolans ram, om en termin för dem som avlagt teol. kand.-examen. Jag hälsar detta med: tillfredsställelse. Likaså nämns här den arbetsgrupp som tillsattes av universitetskanslersämbetet och som i sitt avgivna betänkande föreslår att utbildning i psykoterapi inrättas vid den nya högskolan samt att utbildning i psykosocialt arbetssätt ges i kombination med yrkesutbildning för en rad olika yrken såsom lärare, psykolog. pastor, präst, läkare och andra kategorier inom sjuk och socialvård. Även detta hälsas med tacksamhet. Men trots den av samhället på detta område bedrivna utbyggnaden hade det varit tacknämligt om en utbildning som redan finns — och visat sig fylla högt ställda krav — kunde ha beviljats medel till behövlig utbyggnad. område Jag kommer inte i dag att yrka bifall till motionen 756, i vilken begärs medel till detta. Kommande år får visa huruvida särskilda skäl föreligger för anvisande av budgetmedel för tjänst av det slag som i motionen föreslås. Anser motionärerna att den av samhället bedrivna utbildningen på detta område trots utbyggnad är otillräcklig kommer säkert frågan upp igen. När det gäller vad som begärs i motionen 567, ett i förhållande till regeringens förslag med 120 000 kr. förhöjt anslag om 300 000 kr. för ytterligare bidrag till S:t Lukasstiftelsen, vrkar jag bifall till reservationen 2 av herr Romanus. I det här sammanhanget tillåter jag mig påpeka ett litet feltryck som kommit in i riksdagstrycket. I orginalet till motionen står det 300 000 kr. i hemställan, men sedan har den blivit 900 000 kr. På övriga ställen är siffran riktig, men i den hemställan som följer på skrivningen i reservationen står det 900 000 kr. Det skall givetvis vara 300 000 kr. Om man ser den här vårdverksamheten vid S:t Lukasstiftelsen som angelägen kan man rätteligen inte acceptera nuvarande långa väntetider, än mindre att stiftelsen skulle behöva skära ned sina personalresurser, vilket blir följden med det anslag utskottsmajoriteten tillstyrker. Herr Karlsson i Huskvarna påpekade i sitt anförande att en uppräkning har skett, och det skall jag i rättvisans namn med tacksamhet konstatera. Det är bara det att köerna växer så snabbt. De som söker hjälp hos S:t Lukasstiftelsen har nog inte alltid heller speciellt god ekonomi, vilket gör alt stiftelsen behållit en avgift på 50 kr. per besök. Ett besök omfattar ungefär en timme, och det har beräknats att ett sådant besök förra året kostade stiftelsen 122 kr. Det säger kanske något om det ökade behovet av bidrag. Jag känner personligen bara till två hjälpsökande som står i kö till S:t Lukasstiftelsens hjälpverksamhet. Men jag vet i vilket stort behov av hjälp de är och vad det betyder för dem att se fram emot årslång väntan. Jag känner också till en som på grund av den långa väntetiden funnit det meningslöst att över huvud taget anmila sig. Såvitt jag kan förstå är S:t Lukasstiftelsen nu i det läget att man antingen måste skira ned sin verksamhet eller lita till mycket större bidrag från enskilda personer eller organisatiner — kanske från kommuner. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen

Alla som sysslar med arbetsoch hälsoskydd vet hur splittrad den centrala verksamheten nu är på åtminstone fyra huvudmän, nämligen livsmedelsverket, arbetarskyddsstyrelsen, den del av naturvårdsverket som handlägger omgivningshygieniska frågor — dvs. motsvarigheten till gamla ”folkhälsan” — och den ringa del av socialstyrelsen som har till uppgift att handlägga hälsofrågor. Företagsläkare, arbetsskyddstekniker, hälsoinspektörer och skyddsombud känner i dag mycket starkt olägenheten med denna splittring på minst fyra olika fackmyndigheter. Såväl administrativt som ekonomiskt måste det naturligtvis vara snabbare, billigare och effektivare att ha dessa verksamheter under en hatt eller — om uttrycket tillåts — under en skyddshjälm. Utskottet har också formulerat detta på följande sätt: ”Utskottet anser i likhet med motionären att det är viktigt med en samordning av det centrala arbetet rörande hälsofrågorna.” Men i fortsättningen har man inte intresse eller kraft nog att sammanfatta detta till ett positivt uttalande i den riktningen, utan man lyckas dribbla bort den viktiga samordningsfrågan genom diverse synpunkter på organisation, administration och olika verksamhetsområden. Utskottet framhåller emellertid också att det område som tas upp i motionen, sedan slutet av 1960-talet kommit att tilldra sig allt större uppmärksamhet, och detta skulle successivt kunna påverka organisatoriska förändringar i motionens huvudsyfte. Ja, herr talman, det där känner jag mycket väl till. Men jag anser att de organisatoriska förändringarna går alltför långsamt.

Det är bl.a. mot den bakgrunden som jag är angelägen om att det äntligen skall göras någonting åt samordningen av den hälsoskyddande verksamheten. Att snarast ta steget fullt ut och sammanföra aktuella verk och myndigheter till ett hälsodepartement skulle verkligen vara att slå ett värdefullt slag för den svenska folkhälsan. Departementets yttersta målsättning skulle vara den oerhört angelägna uppgiften att med alla lämpliga medel avvärja att så stort antal människor som nu är fallet får allmänt nedsatt motståndskraft och blir såväl psykiskt som fysiskt skadade och sjuka. Enligt min uppfattning bör hälsoskyddsverksamheten inte alls vara lokaliserad till socialstyrelsen. Där har man ändå fullt upp med att om område besörja vad som måste göras sedan människor redan har blivit sjuka eller skadade. Inom socialstyrelsen utförs naturligtvis ett mycket värdefullt arbete till gagn för människor som råkat i sociala svårigheter av olika slag, och den avdelning av styrelsen som handlägger sjuk vårdsfrågorna är relativt stor. Men den del av styrelsen som handlägger de allmänna hälsofrågorna — låt oss kalla det hälsoskyddet - är skrämmande liten i tider då man alltmer talar om förebyggande verksamhet. Detta är kanske inte så underligt, då det veterligt inte ingår i socialstyrelsens instruktioner att arbeta med hälsoskydd. Men då det nära nog dagligen tillkommer nya, biologiskt främmande - ja, ti. 0. m. fientliga — produkter, industriprocesser m.m. är det alltså mer än någonsin tidigare viktigt att tillskapa ett samlat ansvarskännande organ för att i god tid rädda den svenska folkhälsan. Det klagas ofta över bildandet av nya verk och departement. Men är då inte människornas hälsa det kanske viktigaste målet för allas strävanden, inte minst de politiska? Därför bör väl också hälsofrågorna — hälsoskyddet — berättiga till handläggning på högsta möjliga myndighetsnivå. De angelägna hälsobevarande åtgärderna, kunnandet och ansvaret, bör snarast samlas i en central instans — ett hälsodepartement - som verkligen kan ge medborgarna en trygghetskänsla och goda garantier för bibehållen livskvalitet trots förekommande och ständigt ökande miljöstörningar. Nästa motion som jag vill kommentera har nr 1975/76:1237 och gäller inrättandet av ett kontaktorgan vid socialstyrelsen, avsett i första hand för allmänhetens kontakt med styrelsen i sjukvårdsfrågor. Det förefaller vara ganska vanligt att personer med speciella problem avseende läkemedel och behandlingsmetoder, vänder sig direkt till socialstyrelsen med förfrågan i dessa ärenden. Det kan gälla för såväl konventionella som icke-konventionella medel och metoder. Ofta betraktar dessa personer sin egen situation som allvarlig och för dem mycket viktig. De tjänstemän inom socialstyrelsen till vilka dessa samtal kommit att kopplas kan tidvis vara ganska besvärade av dylika samtal. Det har också omvittnats att frågande personer — som alltså lätt ser sin situation som kritisk — har blivit mer cller mindre missbelåtna med samtalens förlopp. Den missnöjessituation som har uppstått i förhållandet till socialstyrelsen måste givetvis beklagas. Det har emellertid under en följd av år byggts upp ett underlag för dessa motsättningar mellan å ena sidan socialstyrelsen och å andra sidan patienter och patientorganisationer m.fl. Det som har engagerat många sjuka människor har varit frågor rörande naturmedel och metoder, den brydsamma situationen rörande THX, Jäkemedelsbiverkningar, sjukhussjukan m.m. Det måste ses som ett väsentligt mål för alla berörda parteratt söka överbrygga de motsättningarsom råder. Patienter som, bl.a. i nämnda frågor, hänvänder sig till socialstyrelsens medicinska instanser har inte ansett sig blivit mottagna på ett — för deras situation — lämpligt sätt. Det har i stället blivit allt vanligare att de telefonkontaktar eller uppsöker riksdagens ledamöter för att på sådant sätt få gehör för de problem som enligt mångas uppfattning bort lösas av socialstyrelsen. Sjuka människor borde inte behöva framträda i veckopressen eller vandra omkring i riksdagens korridorer för att få hjälp med sina problem. Här avsedda patientkontakter kan lämpligen skapas genom att det hos socialstyrelsen inrättas ett särskilt patientorgan, ett kontaktorgan till vilket patienter, patientorganisationer m.fl. får vända sig med speciella frågor. Detta kontaktorgan bör även ha till uppgift att informera allmänheten om pågående forskningar och studieprojekt m.m. Organet bör också ha till uppgift att noga följa den allmänna sjukvårdsdebatten i massmedia, alt sammanställa önskemål från olika patientgrupper och vidarebefordra dessa till lämpliga enheter inom och utom socialstyrelsen. I kontaktorganets stab bör förslagsvis ingå en öppenvårdsläkare, en sociolog och en kurator eller sjuksköterska - samtliga med god erfarenhet och god hand med patienter. Det måste anses vara betydligt behagligare för en sjuk människa att i telefonen möta en vänlig och förstående sjuksköterska än en mer eller mindre irriterad tjänsteman, som dessutom inte har instruktion att fungera gentemot allmänheten. I och med inrättandet av ett sådant organ skulle sjuka människor med önskemål som här har aktualiserats verkligen få någonstans att vända sig, där de kan erhålla sakliga upplysningar, samtidigt som de kan vara säkra på att deras synpunkter i en eller annan form även förs fram till dem som initierat arbetar med de aktuella frågorna. Utskottet bekräftar i betänkandet vikten av att skapa goda kontakter mellan socialstyrelsen och allmänheten. Det meddelas även att frågan om information till patienter är en betydelsefull del i den utredning som utförs av den 1974 tillkallade medicinalansvarskommittén. Med detta får väl patienter och motionärer 1. v. låta sig nöja. Till slut, herr talman, ber jag att få beröra en delfråga i min motion 2073, som behandlar effekten av negativa luftjoner. Det gäller exemplet 9 i motionen, som berör möjligheten att motverka dens.k. sjukhussjukan med hjälp av negativa luftjoner. Då sjukhussjukan så ofta ger svåra verkningar och är så aktuell i debatten hade jag vågat hoppas att utskottet skulle intressera sig något mer för just det avsnittet i motionen. Men med den mycket hårda arbetsbelastning som socialutskottet — inte minst dess kanslipersonal — onekligen har är det förståeligt att man inte har kunnat ägna motionen någon mer ingående behandling. Jag vill därför i det här anförandet hänvisa intresserade personer till en av de skrifter där jag har hämtat mitt källmaterial. Det gäller en artikel i tidskriften Zeitschrift för Ärztliche Fortbildung, för januari 1974. Där finns en artikel betitlad Neue Möglichkeiten zur Bekämpfung des Hospitalismus, dvs. sjukhussjukan. Det beskrives där — bl.a. med diagram —- hur bakteriehalten, t.ex. område 130 i starkt bakteriefyllda förbandsomläggningsrum, har bringats ned från 100 96 till 30 96 på fyra timmar. Man har därvid tillfört luften negativa joner med hjälp av joniseringsapparat. De övriga i motionen framförda exemplen förtjänar troligen också att uppmärksammas. Utskottet meddelar att man inom socialstyrelsen har uppmärksammat det viktiga problem som motionen avhandlar och att en diskussion om dessa hälsoeffekter har ägt rum mellan olika experter under 1975. Då jag även i januari 1975 motionerade i syfte att fästa uppmärksamheten på det förmodade värdet av negativa luftjoner kan jag ju — trots socialutskottets avstyrkan — hoppas att mina motioner ändå har pekat i rätt riktning. Herr talman! Jag har inga yrkanden att framföra med anledning av betänkandet.

I dag är avståndet till jämställdhet alltför stort, även om man räknar in den av utskottet föreslagna höjningen av anslaget. Jag avser då inte en jämförelse av de absoluta talen för bidragen utan, som jag sagt tidigare. av bidragen i förhållande till verksamhetens omfattning och betydelse. Mitt inlägg i dagens debatt är närmast att se som en information till socialministern och hans departement samt till socialstyrelsen, vilka har att framdeles äska anslag under denna punkt, ävenså ordna med fördelning av det anslag som dagens beslut gäller. Jag noterar i sammanhanget tacksamt att socialministern återvänder till kammaren. Man kan givetvis läsa i protokollet, men den kontakt man har direkt är ju alltid mera värdefull. Det är inte nödvändigt att närmare belvsa den belastning som alkohol och narkotikaskadorna är för samhället, för att inte tala om de mänskliga tragedier som följer med missbruket såväl för vederbörande själv som för familj och närstående. Jag vill betona min positiva syn på allt frivilligt arbete som läggs ned för att hjälpa dem som drabbats av skador på det område vi nu behandlar — alltså alkohol och narkotikaskadorna — och på det förebyggande arbetet med upplysning och information. Det gäller sannerligen att ta vara på alla goda krafter som vill hjälpa till, och samhället har all anledning att stödja ekonomiskt och även bidraga till ett gott samarbete på detta område. Beträffande samarbetet vill jag för DKSN och RIA-verksamheten betyga att detta fungerar bra i fråga om såväl de sociala samhällsorganen som Övriga organisationer med samma arbetsfält på de ställen där RIA och DKSN arbetar. Länkorganisationerna intar en specialställning med så att säga egen avdelning under J 7 samt vad gäller både antalet föreningar och verksamhetens karaktär, varvid erfarenheten av tidigare alkoholberoende och vägen ut ur det är en tillgång för vederbörande som kan utnyttjas i hjälparbetet. Även inom RIA-verksamheten finns många som arbetar — flera av dem på heltid — med samma erfarenhetsbakgrund, som fått hjälp genom RIA-verksamheten och som därför har speciella möjligheter att föstå problemen och de misslyckanden även den råkar ut för som egentligen vill bli av med spritberoendet. Jag kan personligen understryka detta med att säga att på de två RIA-byråer som är verksamma i det län jag kommer ifrån — Skaraborgs län — är båda föreståndarna personer som tidigare varit drabbade av alkoholberoende och alkoholskador och som har blivit hjälpta. De har i sitt arbete visat en speciell förmåga att förstå och tränga in i de problem som de alkoholskadade och alkoholberoende har, och det underlättar givetvis arbetet väsentligt. Jag vill nämna detta som ett exempel på det värde som erfarenheterna har haft för dessa personer, vilka nu i sitt fortsatta arbete utför en så god gärning för att hjälpa andra. Den som har dessa erfarenheter kan på ett särskilt sätt hjälpa andra att ta nya tag på vägen till frihet och normalt liv. RFHL är den sammanslutning som dominerar nästa avdelning under J 7, i varje fall när det gäller anslagets storlek. Jag vill redan nu un-' derstryka att jag i det följande inte skall göra någon utvärdering av det arbete som RFHL och dem närstående organisationer gör. Därtill är det material som ståit mig till buds inte tillräckligt och, som jag sade inledningsvis, är jag positiv till alla krafter som vill bidra till att hjälpa människor ut ur beroende och skadeverkningar av såväl ulkohol som narkotika. Jag vill emellertid, då den verksamhet som RFHL bedriver på många punkter företer likheter med den verksamhet som DKSN bedriver i RIA-arbetet, göra några jämförelser beträffande arbetets omfattning och behandlingen i samband med anslagen under 37. Låt mig först, herr talman, konstatera att det är alkoholproblemet som är det verkligt stora i sammanhanget och som berör en stor del av vårt : område folk. Det har nämnts siffror på mellan 250 000 och 350 000 människor som är beroende av alkohol och därav ca 50 000 som är gravt skadade. Att alkoholen utgör det verkligt stora problemet har vid ett flertal tillfällen offentligt framförts av socialstyrelsens chef Bror Rexed. Det är mer dramatik kring narkotikan och narkomanerna och lättare att skapa uppmärksamhet kring problemen där. Men problembasen är där avsevärt smalare. Därmed inte sagt att narkotikaproblemen skall underskattas. Men jag har velat betona betydelsen av problemen kring alkoholen och att åtgärder där sätts in.

Dessa uppgifter om RIA-verksamhetens omfattning kunde knappast — borde i varje fall inte — ha varit främmande för dem som skrev förslaget, då de framfördes av mig i ett anförande i kammardebatten den 9 april 1975 när denna fråga behandlades. Att uppgifterna är verkliga och att verksamheten bedrivs stadigvarande och inte fluktuerar upp och ner med stora svängningar kan verifieras av mig om någon önskar det. Socialutskottet har också i sin skrivning noterat: ”Särskilt under de senaste åren har olika frivilligorganisationer fått en alltmer omfattande verksamhet som syftar till rehabilitering av alkohol eller narkotikaskadade personer m.fl.” Man har i enlighet härmed föreslagit en höjning med 300 000 kr. av anslaget som jag inledningsvis berörde. Så till jämförelsen mellan RFHL och DKSN:s RIA, vilken kan vara svår att göra då materialet inte är statistiskt lika och uppställningarna varierar i olika rapporter från RFHL. Jag skall därför hålla mig till vissa fakta som finns dokumenterade eller kan beräknas med någon säkerhet.

Ur brevet den 6 april 1976 kan utläsas att RFHL f.n. har totalt på rikskansli, lokalavdelningar och inackorderingshem mellan 50 och 60 personer som arbetar på heltid, inkl. tre arkivarbetare, ett dussintal — inte exakt angivet -— AMS-tjänster och ett mindre antal praktikanter.

Som man ser, om man analyserar siffrorna, är det en betydande del av DKSN:s RIA-inkomster som kommer från frivilliga gåvor och insamlingar. Det är bl.a. detta som gör verksamheten så värdefull, eftersom varje satsad penning från det allmänna innebär förmerade inkomster på frivillig väg. Till detta kommer den värdefulla insats som alla de frivilliga medarbetarna gör och som är särskilt betydelsefull när det gäller kontakten med de utslagna. för vilka ofta just kontaktbrist är en bidragande orsak till missbruket.

Jag hoppas att de synpunkter och fakta som jag framfört i mitt anförande kommer att beaktas vid kommande fördelning av de anslag som vi kommer att fatta beslut om under punkten J 7 i förevarande betänkande och att de även beaktas när man gör nästa års budget på detta område. Tag då gärna, herr socialminister, till litet i överkant för RIA-arbetet, som bevisligen har vuxit kontinuerligt och stabilt under de senaste åren. Enligt de uppgifter vi har tillgängliga i dag kommer den trenden att fortsätta. > Låt mig till sist uttrycka min uppskattning över att utskottet beaktat dessa fakta genom sin ökning av Länkanslagets frivilligorganisationsdel med 300 000 kr. Som påpekats tidigare i dag skall ökningen med 300 000 gå till den delen av anslaget. Jag betraktar detta som ett steg på vägen mot bättre anslagsgivning. Jag instämmer i vad som tidigare sagts om att alla berörda bör läsa utskottsbetänkandet och fogar därtill för egen del förhoppningen att läsningen skall omfatta även mitt enkla inlägg i debatten och att detta skall medföra en noggrannare penetrering av de verksamheter som bedrivs och har anknytning till J 7-anslaget på socialhuvudtiteln. Jag står självfallet, om jag kan det, gärna till tjänst med vidare upplysningar för att ge en ännu klarare bild av RIA-verksamhetens omfattning och betydelse.

Fru talman! I socialutskottets betänkande nr 30 är en mycket stor mängd frågor behandlade, och det är en väldig vidd i dem. Jag skall här inskränka mig till att beröra två motioner som den socialdemokratiska representationen på Uppsalabänken har väckt, nämligen motionerna 1220 och 1221. Dessa båda motioner tar upp besvärliga problem som existerar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och som hårt drabbar såväl patienter som personal. Jag vill ge några synpunkter i anslutning till envar av de nämnda motionerna, men tyvärr tvingas jag först konstatera ett förhållande som gäller för dem båda, nämligen att utskottet inte har varit särskilt positivt i sina ställningstaganden, vilket vi givetvis beklagar. Först vill jag behandla motionen 1220, där utskottets yttrande återfinnes på s. 23 i betänkandet. Motionen tar upp problem i samband med läkarsituationen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi har efter en som vi tycker ganska belysande plädering yrkat att denna situation skulle bli föremål för översyn. Akademiska sjukhuset är ju ett statligt undervisningssjukhus, och ytterst är det alltså riksdagen som tar ställning till exempelvis frågan om läkartjänsterna vid sjukhuset. Akademiska sjukhuset har därigenom inte kunnat hävda sig - om man får uttrycka sig på det sättet - i den konkurrens mellan olika sjukvårdshuvudmän som råder på läkarfronten, ett förhållande som förelegat i många år och som på senare år har accentuerats. Jag är väl medveten om det som utskottets ordförande med rätta har tryckt på och som återfinns i betänkandet, nämligen behovet av återhållsamhet när det gäller expansionen av läkartjänster, i synnerhet sådana på högre nivå. Jag är också medveten om Landstingsförbundets rekommendation i detta sammanhang. Men det tragiska är ju att detta i hög grad har stannat vid en rekommendation. I varje fall från Akademiska sjukhusets horisont upplever vi att denna rekommendation inte beaktats av sjukvårdshuvudmännen i önskvärd utsträckning. Som en följd av detta har sjukhuset fått vidkännas en mycket kraftig avgång från viktiga tjänster av kvalificerade läkare. Förhållandet berörs i motionen, men jag vill peka på det även i detta sammanhang. område Akademiska sjukhuset, som inte har kunnat hävda sig i detta konkurrensläge, har alltså på mycket kort tid förlorat många av sina specialister. Som ett exempel på detta nämns i motionen att under 1974 inte mindre än 39 specialistutbildade läkare avflyttade från sjukhuset. Självfallet måste ett sjukhus som liksom Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett utbildningssjukhus räkna med en viss avgång av läkare. Det är helt naturligt, och något annat har vi över huvud taget aldrig velat påstå. Man har på erfarenhetsmässiga grunder räknat med att en avgång på 10-15 lasarettläkarkompetenta specialister är en naturlig avgång när det gäller ett sjukhus av Akademiska sjukhusets storlek. Men här hade man alltså 1974 en avgång med 39 läkare. Det belyser svårigheterna att som jag här säger hävda Akademiska sjukhuset på en marknad som tyvärr är en konkurrensmarknad, där parterna i olika former bjuder över varandra. Detta är den något trista verklighet vars existens vi tvingas konstatera. Vi delar självfallet utskottets uppfattning att även statliga sjukhus skall åläggas återhållsamhet i linje med Landstingsförbundets rekommendation. Men återhållsamheten får inte ta sig de uttryck som vi kan konstatera drabbar Akademiska sjukhuset. Vi tycker också att det är litet underligt alt man inte gjort några jämförande undersökningar när det gäller dessa frågor. Vi tror att man i varje fall när det gäller två statliga sjukhus kan göra rättvisa jämförelser. Vi har i motionen jämfört situationen vid Karolinska sjukhuset i Stockholm och situationen vid Akaden:iiska sjukhuset i Uppsala för att belysa läkartätheten på de olika sjukhusen. Då finner vi att läkartätheten per vårdplats vid Karolinska sjukhuset är 0,22, medan den vid Akademiska sjukhuset är 0.15. Jämför man läkartätheten per tusen vårddagar finner man att siffran för Karolinska sjukhuset är 0,85 och för Akademiska sjukhuset 0,58. Det kan måhända med visst fog hävdas att man är kompenserad på Akademiska sjukhuset genom annan vårdpersonal — det vore i och för sig teoretiskt möjligt. Men ser man på siffrorna för övrig sjukvårdspersonal finner man att situationen är precis analog. Jag vill bara nämna att per vårdplats på Karolinska sjukhuset är personalsiffran härvidlag 2,16, på Akademiska sjukhuset 1,97. Per tusen vårddagar är siffran för Karolinska sjukhuset 8,10 och för Akademiska sjukhuset 7,41. Akademiska sjukhuset har alltså genomgående en avsevärt sämre situation vid en jämförelse med ett annat statligt sjukhus. Tillsammantaget gör detta att vi är i en väldigt besvärlig situation vid Akademiska sjukhuset som i många fall ställer, vill jag säga, orimliga krav på läkarsidan. Det präglar självfallet hela personalsituationen och därmed hela sjukhusets möjligheter att på ett acceptabelt sätt klara sina vårduppgifter. Utskottet säger i sitt betänkande att med hänsyn till att regeringen för budgetåret 1976/77 föreslagit en viss förbättring vad gäller läkarsidan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är det inte motiverat med den översyn som vi påyrkat i motionen 1220. Det är riktigt som utskottet säger att det föreligger ett förslag om nya tjänster vid Akademiska sjukhuset. Jag vill, när jag belyser situationen inför det nya budgetåret, peka på ett förhållande som kan vara av intresse. Det föreligger från Akademiska sjukhuset en ansökan om 23 nya tjänster. Socialstyrelsen har för sin del tillstyrkt 19 tjänster, och departementet föreslår att man inrättar 9 nya tjänster. Skillnaden är alltså att man i det slutliga förslaget accepterar 9 i stället för 23 resp. 19 tjänster. Det märkliga förhållande som jag vill peka på är att den av socialstyrelsen accepterade nivån för förstärkning med läkartjänster inte kan uppnås. eftersom den del av huvudmannen som landstinget representerar icke kan besluta om inrättande av fler tjänster än vad statsmakterna är med om och som riksdagen i dag har att ta ställning till. Det belyser den ytterst svåra situationen både formellt och reellt. Men utskottet ger oss ändå ett visst hopp när utskottet avslutningsvis skriver om motionen: ”Utskottet, som utgår från att regeringen vid kommande budgetprövningar ägnar den här aktuella problematiken särskild uppmärksarnhet, avstyrker motionen 1975/76:1220.” Vi kan till nöds ur detta utläsa en positiv syn från utskottets sida. Jag ser också att socialministern är i kammaren. Jag är förvissad om att han nu kommer att ta detta till sitt hjärta och kommer att möta de förhoppningar. som utskottet givit upphov till genom denna skrivning, med den välvilja och förståelse som socialministern säkerligen har möjligheter att mobilisera. Jag stannar alltså vid det resonemanget när det gäller motionen 1220. Byggandet av kliniken har uppskjutits under många år och skapat helt ohållbara förhållanden. Jag ser att utskottets ordförande är i kammaren, och därför vill jag säga att vi verkligen skulle uppskatta om utskottet tog sig en tur norrut till Uppsala. SJ består med mycket goda kommunikationer dit, det är en angenäm färd. Men den upplevelse ni kommer att få på kvinnokliniken är tyvärr inte lika angenäm — där råder, som vi ser det, helt oacceptabla förhållanden i dag.

Där rör det sig om missförhållanden av en art som jag tror att det är svårt att hitta på många håll i vårt land, i varje fall på platser med sjukhus av motsvarande storlek. Vi har pekat på hur orimlig situationen är. Utrymmena på kliniken är alldeles för små, planlösningen är otidsenlig och den hygieniska standarden är helt otillfredsställande. Det dagliga sjukvårdsarbetet får utföras under oacceptabla förhållanden. Så t.ex. har vårdavdelningarna brist på område område 140 isoleringsrum, tvättrummen är olämpliga och man har för få toaletter, t.ex. tre toaletter på 30 patienter och en toalett för personalen. Sköljrummen är otidsenliga. Man kan konstatera att situationen för patienter och personal är helt orimlig. Den innebär vårdinsatser från personalens sida som ställer krav av oskälig omfattning. Vi ställer sådana anspråk att man frågar sig hur länge vi kan fortsätta att göra det. Det är en helt oacceptabel arbetsmiljö, för att använda det begreppet. Det sägs också att arbetsgruppen har ansett att den fortsatta projekteringen bör bero till dess att ett sjukvårdsplanemässigt underlag för bedömning av de aktuella verksamhetsområdena föreligger. Detta var vi fullt medvetna om när vi skrev vår motion. Men vi är också ytterst medvetna om att den uppfattningen inte delas av Uppsala läns landsting. Man menar tvärtom, som vi också hävdar i vår motion, att den situation som nu råder är orimlig och akut — jag har kort beskrivit den. Den måste åtgärdas. Oavsett planeringen i övrigt är situationen sådan att den måste angripas i dag. Med en projekteringsstart omgående skulle det, med de tidsfaktorer vi har att räkna med, i bästa fall innebära byggstart 1979 och ett färdigställande 1981 av kvinnokliniken. Det är alltså tem år dit. Men då bör projekteringen starta omgående. Det är läget. Och att det är ett orimligt Jäge hävdar helt naturligt landstingsansvariga i Uppsala. Man måste befinna sig på en rejäl distans från de vardagliga problemen för att kunna skjuta frågan längre framåt i tiden och tala om ytterligare planering. Jag hyser helt naturligt stor respekt för planeringsresonemang et. Men i det här läget är de akuta problemen av den omfattningen att åtgärder måste sättas in så att man kan komma i gång med projekteringen. Det bryter inte sönder en riktig planering; det är vår bestämda uppfattning.

Fru talman! Jag har tidigare i dag inte bemött någon av de ledamöter som gjort inlägg i debatten med anledning av avstyrkta motioner, men jag skall göra ett undantag för herr Alsén. Han tog nämligen upp ett problem som ur många synpunkter är besvärligt. Herr Alsén sade först beträffande läkarsituationen att utskottet är mindre positivt i sitt betänkande, men mot slutet av sitt anförande sade han att utskottet visat förståelse för situationen. Vi har försökt bedöma frågan om läkartillgången vid Akademiska sjukhuset mot bakgrunden av att sjukhuset i propositionen, som utskottet tillstyrker, anvisats nio nya tjänster. Man kan naturligtvis önska ännu fler tjänster, men i mina första anföranden i dag hänvisade jag till rekommendationen från Landstingsförbundet att samtliga sjukvårdshuvudmän med hänsyn till läkarbristen i vårt land bör visa återhållsamhet vid tillsättningen av läkartjänster. Det är inte bara staten, herr Alsén, som avvisar framställningar om nya läkartjänster, utan även många landsting tvingas av ekonomiska skäl att göra det. Akademiska sjukhuset i Uppsala är alltså inte ensamt i den situation som det befinner sig i, utan den delas av många andra sjukhus. Det är uppenbarligen så att de siffror som herr Alsén nämnde visar att Karolinska sjukhuset har en större läkartäthet än Akademiska sjukhuset. Den enda rekommendation jag kan ge i det sammanhanget är att direktionen för Akademiska sjukhuset skärper sig i sina krav och försöker få dem tillgodosedda. Stockholmarna har tydligen haft större tur eller har kunnat argumentera bättre; det kan vara orsaken till att man i dag har denna skillnad i fråga om läkartätheten. Sedan skall jag tacka herr Alsén för invitationen till Uppsala. Uppsala är en trivsam stad, som man gärna reser till. Utskottet har faktiskt besökt Uppsala, men då studerade vi Ulleråkers sjukhus och inte Akademiska sjukhuset. Men vi måste ju fara förbi Akademiska sjukhuset för att komma till Ulleråkers sjukus, och det är tänkbart att vi kan ta en titt på Akademiska sjukhuset när det finns möjligheter att planera in en resa mellan utskottssammanträdena. Herr Alsén tog upp missförhållandena vid kvinnokliniken. Jag har ingen anledning att ett ögonblick betvivla att hans skildring är riktig. Men i detta sammanhang vill jag understryka att sjuk vårdsplanerna måste vara färdiga innan man kan påbörja byggandet. Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande har i sitt yttrande över medelsäskanden för olika byggnadsföretag vid sjukhusen sagt att man bör visa stor återhållsamhet i fråga om investeringar i sjukhusen i avvaktan på att ett förbättrat sjukvårdsplanemässigt underlag föreligger för bedömning av den framtida situationen. Sedan kan jag inte diskutera med herr Alsén om förhållandena mellan landstingsmännen och dem som företräder den statliga delen av Akademiska sjukhuset. Jag föreställer mig emellertid att om landstingsledamöterna kan hävda sina synpunkter och har sina planer färdiga. säger ingen människa nej till att det problem löses som herr Alsén så vältaligt har skildrat föreligger vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag önskar alltså honom och landstingsmännen framgång i deras arbete med att göra sjukvårdsplanen klar. Sedan finns det möjlighet att återkomma till riksdagen och få beslutet genomfört.
Fru talman! Jag känner uppriktig och stor tacksamhet mot utskottets ordförande, som har ägnat våra frågor — Uppsala lin och Akademiska sjukhuset — så stort intresse. Vi noterar oss med glädje till minnes att utskottets ordförande var vänlig nog att replikera i våra frågor. Vi hyser förhoppning om att de då på ett särskilt sätt kommer att dröja sig kvar i hans minne och förhoppningsvis också i utskottets. Som vi vet —- det framgick av debatten tidigare i dag — råder det samstämmighet och god anda inom utskottet. För herr utskottsordföranden fram dessa frågor, förmodar jag att de kommer att omslutas av övriga ledamöter, och utskottet kommer i god anda och samförstånd att besluta i för oss viktiga frågor. Jag tackar och hälsar utskottet i dess helhet välkommet till Uppsala. Akademiker brukar skämtsamt säga att Uppsala är bäst. Då brukar lundensarna säga: Men Lund är bättre. I detta sammanhang får jag väl säga: Akademiska sjukhuset är möjligen bäst men Karolinska sjukhuset är bättre. Vad det kan bero på skall jag inte döma om. Det är möjligt att det finns duktigare landstingsmän i det huvudmannaskap som är förknippat med Karolinska sjukhuset. Jag hyser ändå en förhoppning om att utskottet och departementet, även om vi inte har så duktiga . och framgångsrika landstingsmän, objektivt bedömer dessa frågor och då kanske kommer fram till att det från sakliga utgångspunkter — även om de inte är så vältaligt skildrade eller verbalt framgångsrikt uttryckta - finns motiv för att gå oss till mötes. Jag är väl medveten om, herr Karlsson i Huskvarna, att alla önskar att få mer och att många delar vårt öde att inte kunna få någonting alls, inte ens en ringa del av vad man önskar. Det är vi väldigt medvetna om. Vad vi tycker är berättigat är emellertid att vi skall kunna få mera jämlika förhållanden vad gäller tillgången på läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och andra statliga undervisningssjukhus.

Fru talman! Vi har under senare år haft en mycket intensiv diskussion rörande arbetsmiljöfrågorna. och det har resulterat i att vi fått en välbefogad lagstiftning på området. Nu gäller det att följa upp det som vi har beslutat om, och det fordrar ett intensivt arbete. För att vi skall lyckas fordras ekonomiska insatser men också insatser från tekniker, och utbyggnaden av yrkesinspektionen är därvid av oerhört stor betydelse. För att vi skall kunna få det bästa resultatet fordras det också att de människor som är engagerade i denna verksamhet kan utnyttja sin arbetstid på det bästa sättet. Men om yrkesinspektörerna skall ägna alltför mycket av sin arbetsdag åt långa resor, blir arbetet inte effektivt, och så blir fallet om distrikten är för stora. Mot denna bakgrund har ett par partivänner till mig från Jämtland väckt en motion om att Jämtland skall bli ett eget yrkesinspektionsdistrikt. När beslutet om genomförande av lagstiftningen på området fattades för något år sedan yrkade vi från centern att inriktningen skulle vara att varje län skall bilda eget yrkesinspektionsdistrikt. I motionen har man pekat på det förhållandet att den negativa befolkningsutvecklingen i Jämtland vänt under senare år. Cokaliseringspolitiken har börjat ge resultat. och deta får till följd att man i Jämtland behöver betydande insatser från yrkesinspektionen. Där finns inte en sådan industritradition som man har i många andra län. När nya industrier byggs upp måste också yrkesinspektionen vara med för att se till att dessa uppfyller de miljömässiga kraven. Mun har i motionen redovisat att det i Jämtland är ca I 700 arbetsplatser som står under yrkesinspektionens tillsyn och att antalet anställda på dessa arbetsplatser är ungefär 23 000. Huvudparten av företagen i länet tillhör alltså kategorin mindre och medelstora, och detta ställer naturligtvis stora krav på yrkesinspektionen. Man menar här att Jämtlands och Visternorrlands län är ett alltför vidsträckt distrikt för att verksamheten skall bli den effektivaste. Centerrepresentanten i utskottet har följt upp motionen i reservationen 2 och yrkat, att vi redan nu skulle fatta beslut om att Jämtland skall bli ett eget yrkesinspektionsdistrikt. Nu hänvisar utskottsmajoriteten till en utredning som säger att man bör avvakta med ett sådant beslut tills man ser hur verksamheten fungerar. Vi anser dock att det redan nu är tid att fatta beslut.

Fru talman! Den stora satsningen på arbetsmiljöfrågor under de senaste åren har inneburit att arbetarskyddsstyrelsen fått en starkt utökad verksamhet och ett stort tillskott av personal. En kraftigt ökande verksamhet ställer givetvis stora krav på att organisationen fungerar väl. Tyvärr tycks det finnas en del brister i fråga om organisationen. Sålunda tycks beslutsdelegeringen vara låg. En låg beslutsdelegering innebär komplikationer och förseningar och torde även reducera arbetsglädjen för personalen. När arbetsmedicinska institutet slogs samman med arbetarskyddsstyrelsen skulle givetvis organisationen ha anpassats till den nya myndigheten. Så tycks inte ha skett i tillräcklig grad. Arbetsmiljöutredningen berör i sitt slutbetänkande flera delar av arbetarskyddsstyrelsens verksamhet där man anser att det behövs mer personal. Detta är säkert riktigt. Arbetarskyddsstyrelsen föreslås i år få 43 nya tjänster. 150 Men eventuella brister i organisationen kan inte bara avhjälpas med fler tjänster. Arbetsmiljöutredningen har inte fördjupat sig i arbetarskyddsstyrelsens organisation så långt att särskilt mycket av konkreta åtgärder har föreslagits, men det framkommer ändå en del intressanta synpunkter i utredningens slutbetänkande. Man säger där att efterfrågan på tjänster växer snabbare än resurserna och att bristerna trots större kapacitet kan upplevas som större nu än tidigare. Vidare sägs att det på vissa områden visat sig föreligga oklarhet om fördelningen av ansvaret mellan skilda myndigheter samt att det brister i samarbetet mellan den arbetsmedicinska avdelningen och arbetarskyddsfonden. Arbetarskyddsstyrelsen lider väl av vad man skulle kunna kalla växtvärk. Kraven ökar och resurserna räcker inte alltid till.

Man pekar därvid på den snabba expansion som skett inom arbetarskyddsstyrelsen under de senare åren. Som framgår av utskottsbetänkandet är emellertid de aktualiserade frågorna redan föremål för uppmärksamhet. Således är en ny arbetsordning under utarbetande, som avses gälla fr.o.m. den 1 juli i år. Beträffande utbildningen har arbetsmarknadsministern bemyndigats att tillkalla sakkunniga för utredning av berörda frågor. I övrigt kan anföras att arbetsmiljöutredningen behandlat frågor om arbetarskyddsstyrelsens verksamhet och organisation i sitt slutbetänkande. Utskottet har tidigare behandlat motionsyrkanden med samma krav men yrkat avslag på kraven med motiveringen att alltför kort tid förflutit sedan den nya organisationen börjat verka. Herr Gustavssons i Alvesta argumentation i ärendet var densamma nu som tidigare; ingenting nytt har framkommit. Motionärerna och reservanterna torde även de behöva avvakta en längre tids erfarenhet av den nya organisationen, som trädde i kraft först den 1 juli 1974. Motionärerna och reservanterna har, som jag anförde, inte framfört några nva synpunkter på ärendet. När man motionerar och reserverar sig vore det emellertid skäligt att i sakfrågan kunna anföra någonting nytt. men i detta fall har så oj skett. Arbetsmiljöberedningen har också i sitt slutbetänkande anfört att erfarenheterna av den uya organisationen är alltför knapphändiga för att man skall kunna bedöma effektiviteten och lämpligheten i övrigt. Centern vill tydligen först införa en ny organisation och sedan se om det finns motiv för och behov av en sådan. De synpunkter som framförts av utredningen överensstämmer däremot med utskottets bedömning. Utskottet anser att ett ställningstagande i organisationsfrågan bör anstå tills vtterligare erfarenheter vunnits och avstyrker därför motionerna. Med det anförda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Som tidigare påpekats utgör Jämtlands och Västernorrlands län tillsammans ett yrkesinspektionsdistrikt med kansliet förlagt till Härnösand och med ett lokalkontor i Östersund. Det innebär mycket stora rescavstånd för en del inspektörer, precis som herr Gustavsson i Alvesta anfört. Men det är en sak i utskottets skrivning som jag skulle vilja ta upp och fråga utskottets talesmän om. Herr Johnsson i Blentarp säger att inget nytt har framkommit sedan förra året. Nej, det behövs inte. Jämtlands län är som det är sedan förra året. Ytstorleken är densamma, och satsningen på näringslivet bl.a. från samhällets sida är densamma; vi försöker på olika sätt förbättra sysselsättningen i länet. Då är det mycket viktigt för såväl arbetsgivare som arbetstagare att yrkesinspektionen fungerar väl. Nu säger utskottet att man måste vänta och se och skaffa sig mer erfarenheter. Skulle det, herr Johnsson, kunna innebära att Jämtlands län inte får ett eget yrkesinspektionsdistrikt? Kan ni tänka er att utvecklingen blir sådan — eller förhalar ni moderater och socialdemokrater frågan ett antal år för att sedan gå med på de krav som vi ställer från centerpartiet? Det skulle vara intressant att höra om ni verkligen med den här skrivningen menar att vi i Jämtlands län inte heller på sikt skall få ett eget yrkesinspektionsdistrikt — eftersom det är så angeläget att vänta på crfarenheterna. Jag vill påstå att erfarenheterna av den nuvarande organisationen finns och har påtalats tidigare. Avstånden är som sagt desamma, och problemen är av det skälet tillräckligt stora. Den erfarenheten har vi också. Det finns därför ingen anledning att skjuta på frågan ytterligare och det skulle vara intressant att höra vad moderaterna och socialdemokraterna egentligen har tänkt sig.

Fru talman! Herr Stjernström undrar vad socialdemokraterna och moderaterna har tänkt sig och vad utskottet har tänkt sig - om Jämtlands län får något eget yrkesinspektionsdistrikt eller ej. Det är kanske mer motiverat att ställa frågan: Vad har egentligen centern tänkt sig? Man säger från centerns sida att ytinnehållet i Jämtlands län är detsamma som tidigare. Ja, det har ingen ifrågasatt. Man säger också att man känner till de erfarenheter som vunnits av den nuvarande organisationen. Det måste man tydligen ha gjort redan innan den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 1974. I utskottsbetänkandet påpekas att tiden varit för kort för att de erfarenheter skulle kunna föreligga som behövs för att göra en bedömning av den nya organisationen. Arbetsmiljöutredningen har för en tid sedan lämnat sitt slutbetänkande, som nu är under remissbehandling. Vi får väl därefter göra en bedömning av vilken organisation för yrkesinspektionen som erfordras. Eller är det, som jag nämnde i mitt tidigare inlägg, så att centern föreslår inrättande av en organisation och sedan bedömer om den behövs?
Fru talman! Herr Johnsson i Blentarp frågar vad centern har tänkt sig. Vi har tänkt oss ett yrkesinspektionsdistrikt i Jämtlands län. Så frågar han: ”Visste ni om erfarenheterna innan den nya organisationen kom till?” Ja, det gjorde vi. Vi visste vilka avståndsproblem vi har. Avstånden är mycket stora, och det är en mycket olämplig organisationsform som vi nu har. Därför har vi påtalat detta redan förut. Jag kan för herr Johnsson i Blentarp som kanske inte känner till situationen så väl — det är ju beklagligt — helt kort redovisa hur det ligger till. Det är ett mycket stort avstånd från Härnösand till arbetsplatserna, t.ex. I västra Jämtland. Men dessa sorterar under personal som är placerad vid kontoret i Härnösand. Så ligger det till i den delen. Vi vet mycket väl vad vi har tänkt oss. Vi har tänkt oss yrkesinspektionsdistrikt i Jämtlands län av det skälet att det är bra för näringslivet och bra ur arbetarskyddssynpunkt för människorna som arbetar i de olika företagen.
Fru talman! Till herr Johnsson i Blentarp vill jag säga att herr Johnsson ju inte kan vara omedveten om de diskussioner vi har haft i utskottet under de här åren. Herr Johnsson säger att först vill centern ha en or ganisation, och sedan vill man ta reda på om den egentligen behövs, och han frågar: ”Vad har ni tänkt er?” Herr Johnsson! Från början var det 11 yrkesinspektionsdistrikt. Sedan föreslogs 19, som det nu är. Men hela tiden har vi krävt att man skall ha ett distrikt för varje tän, att alltså länen skall vara de regionala enheterna. Det är ingenting nytt, utan det är vårt krav från första stund, när den här lagen infördes.
Fru talman! Till herr Stjernström kan jag väl bara säga att jag av hans anförande fick bekräftat att centern mer eller mindre söker leka fjärrskådare. Det är väl på det sättet att när en ny organisation är inrättad, så vill man ha litet tid att vinna erfarenheter. Ni vill tydligen inte ge arbetarskyddsstyrelsen den möjligheten att se hur erfarenheterna blir av den nya organisationen. Till herr Gustavsson i Alvesta skulle jag vilja säga att det är rätt att vi har haft många diskussioner om detta och att ni har framställt era krav. Men det kan väl inte vara något motiv för att genomföra en ändring utan att avvakta utvärderingen av den nya organisationen. Jag trodde vi var överens om att man först måste göra en sådan utvärdering.

Fru talman! Det första man kan konstatera 1 detta betänkande är en positiv behandling av ett par saker som vi från centerns sida har drivit under flera år. Det är fråga om bidraget till särskilda åtgärder på skolans område, de s.k. SÅS-pengarna, som vi så sent som i höstas försökte pressa fram till det belopp som skolöverstyrelsen hade äskat. 50 milj.kr.. men som vi då inte lyckades med. I budgetpropositionen har vi nu fått det kravet tillgodosett. Det noterar jag med tillfredsställelse, inte minst med tanke på de möjligheter dessa pengar ger ute i många av landets kommuner och den stora nyttan som de pengarna kan göra. Det är vidare några motioner som behandlas här och som är väckta av centerledamöter. Jag skall så uppehålla mig vid de reservationer som vi från vårt parti har undertecknat. Sedan 1950-talet har det funnits eu fast statsbidragssystem för den inbyggda utbildningen vid företagsskola och lärlingsutbildning. Först vid riksdagen i fjol, alltså 1975, lyckades vi få litet rotation på detta i så måtto att vi fick riksdagen att göra ett uttalande om översyn av lärlingsutbildningen och därmed sammanhängande frågor. Detsamma gällde den inbyggda vårdyrkesutbildningen, dvs. den praktikdel som finns i vårdutbildningen. Majoriteten i utbildningsutskottet var i höstas inte intresserad av att ta det steg som vi ansåg att man borde ta, nämligen att utvidga denna översyn av den inbyggda utbildningen till att omfatta också industrioch hantverkssektorn. När det gäller hela detta komplex har vi sett och ser fortfarande ett samband med kravet på bättre praktisk utbildning i skolan. Alltför länge har det bara talats om behovet av en annorlunda utformning av utbildningen. men steget över till handling har för många varit svårt att ta. Om vi skall kunna lösa praktikproblemet är det nödvändigt att näringslivets företrädare — och det gäller framför allt de mindre företagen och hantverkssektorn — får en positiv inställning till att pro Nr 102 blemet löses. Och det sker inte med mindre än att samhället ordnar Onsdagen den de ekonomiska transaktionerna med dessa hantverks och småindustri 7 april 1976 idkare. De ikläder sig ett stort ansvar när de ställer praktikplatser till förfogande, och detta inkräktar naturligtvis också på deras ordinarie verk = Anslag till det samhet.